Fru talman! Jag har inte möjlighet att bemöta allt detta på tre minuter. Men låt mig säga, för att inte utan vidare lämna det här med överbryggningspolitiken: Visst fick vi en kostnadspuckel — och jag har redovisat vad som var anledningen till den. Om man däremot ger sig tid att studera löneutvecklingen från 1970-talets början och fram till 1976, finner man att det inte är någon påfallande specifik lönestegring i Sverige. Vi låg efter i början av 1970-talet, vi låg före 1975 och 1976. Men det här var på ett område där politikerna var överens om att vi inte skulle lägga oss i utvecklingen. Det är därför jag menar att det är oanständigt när ni far omkring vid alla tillfällen och lastar socialdemokratin för vad som hände när Sveriges näringsliv, Sveriges företagare, satt och släppte efter i lokala förhandlingar i form av löneglidning i en utsträckning som gick för långt. Rolf Wirtén tog upp detta med tappade marknadsandelar. Jag har haft anledning att studera den frågan litet närmare, och det är inte som statsrådet Wirtén beskriver det. Vi hade under åren 1975 och 1976 en nedgång i våra marknadsandelar i världshandeln. Vi var inte ensamma om det. Detta gällde för samtliga OECD-länder med ett enda undantag, nämligen Japan. Det fungerar på det sättet att om en vinner, så måste de andra förlora. Och det fanns möjligheter att ta del av vad sakkunnigt folk sade vid det tillfället. Det var att Sveriges situation inte i något avseende var unik. Vi delade den med övriga industriländer när det gällde marknadsandelarna inom OECD-kollektivet. Men det kom nya länder som trängde sig in i OECD-nationerna och tog hand om marknadsandelar som de gamla OECD-länderna tidigare hade haft för sig själva. Sådan är sanningen. Sedan har det inte hänt någonting på det här området. Även under de goda åren 1978 och 1979 har man inte återvunnit någonting av dessa marknadsandelar. Vi är där vi är, helt enkelt därför att det är nya nationer som kommit in och tagit hand om marknader där vi tidigare varit ensamma. Rolf Wirtén kom tillbaka till det lycksaliga året 1978. Jag tillät mig säga: Sex av de miljarder som vi hade som en pluspost var ett resultat av att vi Nr 30 kunde exportera vad vi hade arbetat ihop under 1975 och 1976, och fyra av miljarderna var en följd av en ändrad beräkningsteknik beträffande den del av bytesbalansen som vi kallar tjänstebalans och handelsbalans. Industrin fick ingen arbetskraft under dessa år, sade herr Wirtén. Industrin hade ett visst överskott på arbetskraft när vi gick in i de här åren och utnyttjade det genom att driva sin verksamhet mer effektivt. Följaktligen behövde man inte nyanställa folk i samma utsträckning som om arbetskraften skulle ha varit hundraprocentigt sysselsatt.

Fru talman! Jag skall begränsa mig till de kommunala frågorna i den här sena stunden. I den nu framlagda sparplanen konstateras att det utöver besparingsåtgärder när det gäller den statliga budgeten och en dämpning av den kommunala expansionen också erfordras att näringslivets kapitalförsörjning tryggas och att åtgärder vidtas för att öka industrins investeringar. Finansutskottet har i sina överväganden också konstaterat att det nu är nödvändigt att så fort som möjligt få en anpassning av vår totala konsumtion till vår totala produktion. Detta kan ske genom en minskning av den offentliga sektorns efterfrågan eller en ökning av den svenska totalproduktionen. I det läge som Sverige i dag befinner sig i är det nödvändigt att både minska ökningstakten inom den offentliga sektorn och öka kapaciteten inom industrin och näringslivet. Ju snabbare vi kan komma till rätta med vår obalans mellan produktion och konsumtion, desto fortare kan vi också se fram mot realinkomstökningar och låg inflation. Skulle däremot den kommunala sektorn fortsätta att öka i samma takt som under de senaste åren, kommer det att inom några få år vara fler sysselsatta i kommunerna än det är i hela den svenska industrin. Eftersom den kommunala sektorn utgör den tyngsta biten i den totala offentliga konsumtionsökningen, måste naturligtvis den kommunala expansionen dämpas. Om detta är vi överens. I den socialdemokratiska reservationen och motionen konstateras bl.a.: ”Med de stora obalanser i ekonomin som vi nu fått är det nödvändigt att en större del av produktionsresultaten går till ökad export och ökad kapitalbildning. Detta begränsar utrymmet för konsumtionsökningar — både i fråga om privat och offentlig konsumtion.” Men om vi är överens om att det förhåller sig på detta sätt måste vi väl göra något åt den aktuella ekonomiska situationen. Det är detta som det nu framlagda besparingsprogrammet syftar till — att påbörja en anpassning till vårt nuvarande läge. Reservanterna menar att den borgerliga regeringen urholkar den kommunala ekonomin genom att bl.a. dra in speciella statsbidrag. Vidare hävdar de att man från regeringens sida inte fullföljer den kommunalekonomiska utredningens förslag, som riksdagen antagit, att regelbundna överläggningar mellan de båda kommunförbunden skall ske, att sysselsättningen äventyras 117 på grund av en urholkning av den kommunala ekonomin samt att någon analys inte gjorts av hur de olika besparingsförslagen slår mellan kommunerna. Låt mig då först konstatera att de transfereringar som skett från staten till kommunerna sedan regeringsskiftet 1976 fram till 1980 har varit betydligt större än transfereringarna var under den tid socialdemokraterna hade regeringsmakten. De ekonomiska problem av skiftande slag som kommunerna har att brottas med lastas i debatten ofta på regeringen. Ur oppositionssynpunkt är det enklast så. I verkligheten förhåller det sig på det sättet att regeringspolitiken efter 1976 inneburit att statens ekonomiska engagemang inom kommunsektorn har ökat. Utmärkande för bidragsgivningen har varit att man velat utjämna skillnaden mellan fattiga och rika kommuner. Det har skett inom ramen för skatteutjämningen. Hurdan har då utvecklingen varit när det gäller skatteutjämningsbidragen? Jo, dessa har ökat. Ökningen kan mätas på många sätt. Totalbeloppet har ökat från 2,6 miljarder kronor 1976 till 6,7 miljarder kronor 1980. Utslaget per invånare blir det en ökning från 324 kr. från 1976 till 808 kr. år 1980. Även om man räknar med inflationen, så uppgår ökningen till drygt 100 96. Något tillspetsat skulle man kunna säga att socialdemokraterna tillförde skatteutjämningen 2,6 miljarder på 40 år. Under de fyra år som gått sedan regeringen Palme föll har skatteutjämningen tillförts medel som uppgår till tre gånger detta belopp. Men självfallet finns mycket att göra inom skatteutjämningen. Ungefär 20 kommuner med huvudsaklig anknytning till storstadsområdena disponerar årligen en överskattekraft som kan värderas till ungefär 3 miljarder kronor. Inte minst utgör dessa pengar en påfrestning på den regionala balansen. Men det är inte bara skatteutjämningspengarna som ökat. Även de speciella statsbidragen har ökat såväl i kronor räknat som i relation till verksamhetens bruttokostnader. Mellan åren 1976 och 1980 har statsbidragens andel av de kommunala bruttoutgifterna ökat med drygt 2 procentenheter. Detta glömmer naturligtvis socialdemokraterna bort att tala om. Sedan kan man också konstatera att cirkulären från kommunförbunden är ganska tunnsådda när det gäller information som beskriver de positiva dragen i utvecklingen. Självfallet kan man finna exempel på statsbidrag som minskat, men totalt har utvecklingen inneburit att statens bidrag till kommuner och landsting ökat med ungefär 15 miljarder kronor under åren 1976-1980. Sammanlagt uppgår statsbidragen till kommunerna år 1980 till 38,5 miljarder kronor. Det är från denna höga utgångspunkt som vi nu måste begränsa ökningstakten i den kommunala ekonomin och föra resonemanget med hänsyn till en mera balanserad kommunal utveckling. Nu menar socialdemokraterna att dämpningen i den kommunala expansionen ifrån regeringen sida inte sker i planerade former. Det står faktiskt i propositionen att staten måste avstå från att lägga nya uppgifter på kommunerna samt även ompröva tidigare angivna uppgifter och kostnadsdrivande normer. Kommunministern har också tillsatt en särskild grupp, statoch kommungruppen, för att pröva vilka begränsningar som bör genomföras i den statliga normgivningen. Avsikten är att gruppen, i vilken ingår representanter från kommuner och landstingskommuner, skall arbeta skyndsamt och successivt avlämna förslag till kostnadssänkande förändringar. Den borgerliga regeringen äventyrar sysselsättningen, säger socialdemokraterna och hänvisar till att kommuner och landstingskommuner kunnat trygga sysselsättningen genom sin expansion. Men när nu regeringen och utskottsmajoriteten vill sänka takten för kommunernas sysselsättningsökning, äventyras helt plötsligt sysselsättningen. Som jag påvisat tidigare är det den borgerliga regeringen som genom den stora ekonomiska överföringen till kommunerna också givit dessa möjligheter till ökad sysselsättning. Men faktum kvarstår — det går inte att fortsätta att öka den kommunala sysselsättningen på industrins bekostnad. De 100 000-150 000 nya jobb i industrin som skulle behövas för att skapa balans gentemot utlandet skulle inte komma till stånd, om stat och kommun tog hand om all nytillkommande arbetskraft på marknaden. Faktum är att den konkurrensutsatta sektorn — som skall finansiera både vår privata välfärd och offentlig konsumtion — inte kunnat utnyttja högkonjunkturerna ordentligt på hela 1970-talet. Om vi kan återgå till en nivå där åtminstone en fjärdedel av sysselsättningen ligger inom industrin, har vi också större möjligheter att få balans i våra utlandsaffärer. Vi har att konstatera att kommunerna inte har samma konsumtionsutrymme som under 1970-talet. De i och för sig värdefulla och många gånger berättigade verksamheter som kommunerna har engagerat sig i måste nu hårdare prioriteras. Jag vill därmed, fru talman, yrka bifall till finansutskottets förslag.

Fru talman! Det är skillnad på vetenskap och politik. En människa kan för den skull arbeta både vetenskapligt och politiskt, och göra bådadera med hedern i behåll. Förkastligt är däremot när man gör det ena och påstår att man gör det andra. Det finns en man som heter Milton Friedman. Han har fått Nobelpriset. Det beror inte på hans förtjänster som ekonom. Friedman är från vetenskaplig synpunkt en skojare och en humbug. Det finns inte skymten av vetenskapligt sanningskrav och heder hos den mannen. Men han har en annan egenskap — en politisk egenskap. De ekonomiskt härskande klasserna väljer de auktoriteter som de behöver i ett givet läge. 1932 behövde den tyska borgerligheten krossa fackföreningsrörelsen och demokratin. Fritt fram för de stora företagen, slut på humanism och jämlikhetsidéer. I Adolf Hitler och Alfred Rosenberg fann den de män som gjorde dess maktsträvan, dess beundran för de starka elitmänniskorna, dess förakt för massan till vetenskap och ideologi. Modern kapitalism är i kris. Dess kapacitet är långt större än vad den själv kan svälja. Störningarna tilltar. Man söker efter utvägar och efter syndabockar. Och Milton Friedman har någonting att sälja. Han säljer en vetenskaplig legitimation för åsikter, som går ut på att offentliga utgifter är förkastliga, ökad arbetslöshet oundviklig och nödvändig, privat vinst det enda som kan få ett samhälle att fungera. Finansutskottets betänkande är ett eko av dessa idéer. Där förs ingen diskussion. Moderaternas ideolog har nu också blivit mittenpartiernas. Man kan ha en borgerlig åskådning. Man kan ha en socialistisk åskådning. I båda fallen kan man, var och en från sin utgångspunkt, föra en hederlig diskussion om allvarliga problem. Det gör inte de borgerliga i finansutskottet. De förutsätter från början det som skall diskuteras. Friedman sitter så att säga redan i ryggmärgen på riksdagsmajoriteten. Det finns ett överskott av köpkraft, sägs det. Därför måste alla vara med och betala genom att dra in. Men flertalet människor i Sverige har fått minskad köpkraft. Då måste ju grunden till inflationen ligga någon annanstans, och det måste vara fel att dra in köpkraft där man nu gör det. Hos vem ligger köpkraftsöverskottet? Det är den fråga som måste ställas och besvaras. Den offentliga sektorn har fått växa för starkt, sägs det. Vad är det som har växt för starkt? Svensk kapitalism är inte densamma i dag som 1930 eller 1960. Skulle produktionslivet ha klarat om landet haft kvar den gamla folkskolan, om inte flertalet fått gymnasial utbildning? Naturligtvis inte. Skulle näringslivet ha kunnat slå ut så många människor, om inte de offentliga utgifterna för de arbetslösa sjudubblats på 20 år? Givetvis inte. Näringslivets egen förändring och dess kris skapar mer av offentliga utgifter. Den offentliga sektorn har tagit utrymme från det privata näringslivet, säger man. Hur kan den göra det? Pengarna till den offentliga sektorn går ju ut, inte minst till den privata industrin. Minskas den offentliga sektorn, minskas bostadsbyggandet, går det ut över hemmamarknadsindustrin. Är det en klok politik? Staten och kommunerna har trängt undan näringslivet från kreditoch kapitalmarknaden, sägs det. Tror man på det? Hur kan man då förklara de stora reserver som finns i företagen? Hur förklarar man att det alltid tycks finnas pengar till spekulation, pengar att föra ur landet, pengar att använda tillimproduktiva placeringar? Det borde inte finnas sådana, om kapitalägarna var så trängda som det sägs. Vi har beviljat oss för hög standard, sägs det. Men vilka utgifter har stigit mest? Sjukvården har efter 1960 stigit 15 gånger, räknat i löpande priser. Familjestödet har stigit elva gånger. Socialhjälpen, som i den mest vulgära reaktionära agitationen brukar vara måltavla, har inte stigit mer än åtta gånger. Men stödet till näringslivet har stigit 33 gånger! Varför vill inte budgetministern och hans anhängare diskutera det? Budgetunderskottet är nominellt ungefär 50 miljarder. Väger man in statlig utlåning, socialförsäkringssektorns och kommunernas finansiella Nr 30 sparande, är underskottet i realiteten litet mer än 20 miljarder. 20 miljarder — Torsdagen den det är nästan exakt den summa som går ut i stöd åt det privata näringslivet. 20 november 1980 Det är en händelse som ser ut som en tanke. Den-saken borde man diskutera. För den skull behöver vi inte utnämna just detta stöd till den enda boven i sammanhanget och inte heller påstå att allt sådant stöd skulle vara förkastligt. Det är inte detta jag här gör gällande, men jag säger att den starka tillväxten av denna post borde ändå i en ärlig diskussion föranleda vissa reflexioner. ringarna) Budgetunderskottet beror på den våldsamma utgiftsstegringen. Men det finns väl ändå en inkomstsida som man borde beakta. Om man avskaffar arbetsgivaravgiften, indexreglerar inkomstskatten, låter företagen föra ut stora värden ur landet — vad leder det till? Till mindre statsinkomster. Någon roll spelar väl detta för budgetunderskottet. Eller hur? Har skattelättnaderna medfört fler arbeten i det privata näringslivet, som det ju var tänkt enligt regeringens filosofi? Nej. Sysselsättningen har gått ner. Håller då tesen att näringslivet investerar mer, om man ger det förmåner? Nej. Man har fått förmåner. Krisen har ändå blivit djupare. Orsaken måste finnas någon annanstans. Av detta måste man dra slutsatser. Betalningsbalansen är i olag. Det är ett sant påstående. Vi har för högt kostnadsläge, sägs det, och därmed menas lönekostnaderna. Men lönekostnaderna per producerad styck har sedan början av 1960-talet stigit mindre i Sverige än i andra jämförbara industriländer. Den s.k. kostnadspuckeln som det talas om är ju väldigt oklart utredd, men det finns tecken som tyder på att den är en statistisk fiktion, som har berott på en fördröjning i utslagningen av människor. Man har alltså haft med i beräkningen en del människor som inte kunde göra den produktiva insatsen, men ändå räknades med då man räknade ut lönekostnaden per producerad styck. Detta har rättat till sig 1979. Men om det nu är så att i själva verket med hänsyn till lönekostnadernas utveckling per producerad styck de svenska exportkapitalisterna borde ha gjort större vinster under i övrigt lika omständigheter än man gjort i flertalet andra länder, så måste ju orsaken till exportproblemen ligga någon annanstans än i det allmänna oredovisade talet om kostnadsläget. Varför efterforskar man då inte orsaken? Det finns i dag 6 000-7 000 människor i Sverige som står utanför normala samhälleliga och ekonomiska sammanhang, som förvägras rätten till ett stadigvarande arbete, som är en outnyttjad reserv. I det läget säger regeringen: Vi har för stort budgetunderskott. Men man kan välinte bekämpa arbetslösheten, öka ekonomins och arbetslivets bas och omslutning utan ett visst budgetunderskott. Budgetunderskottet är ju på en gång ett resultat av depressionen och ett av redskapen för att bekämpa den. Det är visserligen sant och måste erkännas att man inte bara kan låta budgetunderskotten löpa. Det är också sant att det finns utgifter som är 121 onödiga eller direkt socialt stötande — riksdagsflyttningen, de högre statstjänstemännens resor och ständiga sammanträdande, landshövdingarna, förmåner till bolagen och åtskilligt annat. Det är klart att det finns en hel del sådant som man kan spara pengar på. Men sparandet skall ju inte ske för sin egen skull. Själva budgetpolitiken måste ju ha ett mål. Det är här det brister hos regeringen. Den är mer eller mindre klart uttalat anhängare av den filosofin att man kan lämna över åt det privata näringslivet att dra in folk i arbete. Men ju mer man skär ned på de offentliga utgifterna, desto mindre villigt tycks näringslivet bli att skapa arbete. Regeringen tycks inte se den cirkel man har hamnat i. Varje antidepressiv politik kräver ett visst budgetunderskott. Frågan är i dag snarast hur detta underskott skall se ut. Nu heter det också att Sverige måste satsa på export. Ökad export skall ge mer arbete. Nedskärningar hos staten skall ge ökat utrymme för exportindustrin. Detta betraktas i många kretsar som rena axiom. Men stämmer den filosofin när man granskar den litet mer kritiskt? En liten ekonomi som den svenska bör normalt ha ett relativt större utbyte med utlandet än stora ekonomier som USA:s eller Sovjets. Men skall man för den skull bara öka utlandsberoendet? Upp till en viss nivå kan man ha fördel av det. Om man från början ligger väldigt lågt kan ett vidgat utbyte ge fördelar. Men om man redan är uppe i 30 26 eller mer blir det faktiskt i praktiken nackdelar. Man blir för specialiserad. Man drar på sig för stort behov av import. Och man blir beroende av importkostnader, som man inte kan kontrollera därför att de bestäms av multinationella koncerner som man inte kan påverka från nationell basis. Nästan en tredjedel av svensk utrikeshandel är i dag handel inom koncerner. Litet grovt uttryckt kan man säga att Wallenberg köper av sig själv, själv sätter priser. Ett sådant beroende är naturligtvis farligt för en nation också rent ekonomiskt. Man borde i en mer fördjupad diskussion ta upp dessa problem, och man borde ställa frågan så: Är det rent av på det sättet att exporten har tömt ut sina möjligheter? Den kapitalistiska världsmarknaden är trång. Men produktionskapaciteten är överallt hög. Alla försöker vräka ut mer och mer på den. Men om alla gör så, är det tveksamt om egentligen någon kan expandera annat än tillfälligt och på någons bekostnad. Skall Sverige bara spela med i ett sådant lotteri? Skall vi hänga upp hela den ekonomiska politiken på förhoppningen att det skall gå bra på denna marknad, där alla vräker ut mer och mer? Det borde vi diskutera. Och det borde finansutskottet naturligtvis ha diskuterat, om ledamöterna över huvud taget hade intresserat sig för saken och inte bara upprepat de Milton Friedmanska skrönorna. Kanske är det så — nu gör jag inga direkta påståenden utan ställer bara en diskussionsfråga — att de stora möjligheterna finns inom landet. I investeringsprogram på lång sikt inom alla bristområden. I ny produktion för rationellare och socialt mer angelägna behov. I industri som gör oss mer oberoende av utländska maskiner eller som levererar avancerad utrustning till landets eftersatta transportoch trafikväsen. Kanske vinner vi både socialt och i form av bättre tillgodogörande av människors arbetskapacitet Nr 30 om byggnadsindustrin får vara med och bygga fler daghem i ett sådant expansionsprogram. Sådana frågor borde vi diskutera, inte bara komma med det gamla vanliga snusförnuftiga pratet om exporten. Alla kan inte öka sin export. Alla kan inte leva på att på andra vräka över produkter som de inte själva vill ha. Tiden är mogen att fråga: Vad är det för fel på svensk industri litet djupare sett? Jag skall här bara snudda ytligt vid några frågeställningar. Här har företagarna i årtionden låst landet vid ett märkligt mönster. De får ut mindre förädlingsvärde per enhet energi än både Västtyskland och USA. De har en produktion som genomsnittligt har haft låg prisökning internationellt, sett i ett längre perspektiv. Den försöker de exportera för att betala en import inom vilken de alltmer har gjort sig beroende av produkter med hög internationell prisökning. Det måste vara något i grunden snett i detta. Här kan kärnan ligga till problemen i utrikeshandeln och den industriella utvecklingen. Vad har de sysslat med, dessa stora pojkar i näringslivet, som de borgerliga ser upp till? De har byggt produktion på kortsiktiga konjunkturer. De har kört bransch efter bransch i botten. De har satsat på en stor bilindustri i en värld som håller på att bli mätt på bilar. Varför har de varit så kortsiktiga och så inkompetenta? Kanske har de varit sitt systems fångar. Kanske är tiden kommen för en helt annan syn på och en helt annan organisation av produktionen. Det duger inte längre med snabba affärer och smarta fixningar. Det behövs planmässighet och långsiktighet. En industriell förnyelse kanske bara kan ske i samhälleliga former — de privata blir för små. Det behövs mer lätt industri, mindre råvaruslöseri. Det krävs industri som minskar behovet av dyra insatsvaror från utlandet. Det krävs industri som medverkar i att bygga bort de sociala bristerna, industri som tålmodigt under uppbyggnadsperioden avstår från snabba pengar för att i stället på 25 års sikt kunna bidra till en samhällsstruktur mer hushållande, mer effektiv men också mer socialt berikande än den nuvarande. i Ett industriellt utvecklingsprogram av det slaget kräver en samhällelig och demokratisk organisation av produktionslivet. Ett utvecklingsprogram av det slaget vore ett klokt sätt att använda ett budgetunderskott till. Dit borde resurser styras som i dag används för spekulation. Dit borde de pengar styras som i dag flyter ut ur landet till Liechtenstein och Schweiz. Det är inte en politik i Milton Friedmans anda. Men det är en politik i enlighet med arbetarrörelsens och det svenska folkflertalets behov. Det är en god politik, som dessutom förmodligen kan byggas på god vetenskap.

Fru talman! De ideal som Jörn Svensson beskriver i sitt anförande är kända sedan tidigare. Det är det slutna samhället, de stängda gränsernas samhälle. Vi behöver inte öka exporten, och vi bör se till att vi inte ökar vår import. 123 Fru talman! Anledningen till att jag begärde ordet var framför allt att Jörn Svensson gav sig in på de olika ekonomiska teorierna, bl.a. monetarismen och Milton Friedmans teorier. Jag vill med anledning av detta säga följande. I den kommunistiska huvudmotionen hånar man den aktiva ekonomiska politik som brukar förknippas med lord Keynes, Bertil Ohlin och andra. Nu tror ni kommunister inte på dessa teorier, Jörn Svensson. Ni tror på planhushållning och på den ekonomiska politik som bedrivs på de centrala planeringskontoren i Moskva, Warszawa och Östberlin. Sovjetunionen, Polen och Östtyskland kallar ni för krisfria planekonomier. Ni har dubbelt fel, Jörn Svensson, när ni säger att regeringen har övergivit den aktiva ekonomiska politiken för att hålla sysselsättningen uppe. Ni har framför allt fel därför att ni själva inte tror på eller är anhängare av en sådan politik. Det är däremot regeringen. De alternativa teorier som går ut på att det mesta skall kunna styras med hjälp av den mängd pengar som tillåts i samhället använder vi oss inte av i Sverige. De avvisas bestämt, både av regeringen och av riksbanken. Redan en snabb blick på tt.ex. statsbudgeten visar hur vår politik är fylld av åtgärder för att hålla sysselsättningen och efterfrågan uppe. Sparprogrammet ändrar inte detta grundläggande faktum. Det är klart att om Keynes, Bertil Ohlin och andra hade utformat sina epokgörande teorier i dag, så hade de naturligtvis tagit hänsyn till att verkligheten är något annorlunda. De hade exempelvis tagit hänsyn till att oljenotan för vår del är 30 miljarder och till att de offentliga utgifterna är mångdubbelt större nu än då. Det är den del av verkligheten som ovillkorligen måste påverka politiken. Detta innebär inte, Jörn Svensson, att regeringen har övergivit den aktiva ekonomiska politiken. Det innebär bara att man har ändrat den efter förhållanden som vi måste ta hänsyn till.

Fru talman! Det råder en viss ojämlikhet i själva utgångsförutsättningen, för om jag skulle diskutera på samma sätt som Eric Enlund skulle jag beskylla honom för att vara propagandist för Pinochetjuntans ekonomiska politik och liknande. Det han sade var lika absurt. Han diskuterar precis på den nivån, men det tänker jag inte göra. Det är över huvud taget litet svårt att finna några sakliga hållpunkter som stöd för ett resonemang med honom. Han säger t.ex. apropå mina resonemang om exporten, att kommunisterna vill ha det slutna samhället och de stängda gränserna. Men det är inte alls fråga om det. Om man har avancerat från kanske 5 76 av bruttonationalprodukten i form av utrikeshandel till 10 26 kan det medföra fördelar. Men om man hunnit ända upp till 30 26 måste man ställa frågan: Medför det fortfarande fördelar? Eller kan det vara så att ett förhöjt utlandsberoende dels medför vissa politiska och finanspolitiska beroenden som inte är så roliga och som vi väl känner till när det gäller utlandsupplåningen, dels leder till en så hög grad av specialisering och ensidighet att det påverkar importbehovet? Det innebär att man lägger ner eller tvingas försumma vissa delar av maskinoch insatsvaruproduktionen hemma och därmed förpliktar sig eller gör sig beroende av att köpa sådant utifrån i större utsträckning än tidigare. Och då kanske man får köpa förhållandevis dyrt, jämfört med priserna och möjligheterna att göra exportinkomster på de varor som man för ut. Såvitt jag förstår så finns det en sådan problematik. Jag tycker att Eric Enlund skall intressera sig litet för landets problem och när han talar med mig inte bara försöka att ständigt förflytta sig till Warszawa eller Moskva. Jag förflyttar mig inte till vare sig Santiago eller Wall Street för att göra mig lustig över Eric Enlund. I frågan om den Keynesianska ekonomin är det möjligt att vi kan hitta någon förnuftig hållpunkt för att resonera.

Men som det nu är finns det icke från den samhälleliga sektorn någon sådan nettostimulanseffekt i näringslivet. Det måste väl finnas en viss sådan om man skall kunna bekämpa en depression. Det är det problemet vi har att ta ställning till.
Fru talman! Det är ändå så, att det ekonomiska system som Jörn Svensson är företrädare för och som han också utvecklar här måste få sådana konsekvenser som en mycket hård statlig styrning, en centraldirigering, en planhushållning. Då uppstår frågan: Hur kommer det sig att de konsekvenser av en sådan ekonomisk politik som vi ser på alla andra håll i världen innebär hård censur i massmedia, att man tystar kritiken, att man stoppar misshagliga konstnärer och författare? Det är huvudförklaringen till att man inte hör talas om några ekonomiska kriser i de länderna. Om nu Jörn Svensson menar att denna kritik och denna beskrivning av följderna av ett kommunistiskt ekonomiskt system är felaktiga — jag föreställer mig att Jörn Svensson menar att det är en felaktig och orättvis beskrivning — så återstår det enligt min mening för Jörn Svensson att förklara varför det inte i något land i världen i dag finns ett kommunistiskt system där dessa företeelser inte finns.

Fru talman! Jag försökte i min förra replik att på ett fint sätt tala om för Eric Enlund att han förde en dum typ av diskussion när han i sitt resonemang valsade runt i diverse huvudstäder. Efter hans senaste inlägg, där han gick ännu djupare in på detta, ifrågasätter jag om han inte har hamnat i fel utskott —- utrikesutskottet verkar ju vara ett betydligt mera adekvat utskott. Men om vi håller oss till ett förnuftigt och sansat resonemang, vad har då frågan om censur mot oliktänkande och oppositionella att göra med frågan om huruvida man tycker att vi skall ha 30 20 exportberoende, eller att vi skall ha 35 eller 25 90? Vi kan väl ändå hålla oss till den frågan. De andra frågorna diskuterar jag gärna i ett annat sammanhang, men det här ärendet och de här diskussionerna är ägnade de svenska ekonomiska problemen. Om Eric Enlund fortsätter på det där sättet, så kan han ju riskera att väcka den misstanken hos människor som lyssnar på honom, att han inte vågar diskutera dessa saker eftersom han ständigt flaxar i väg åt ett annat håll.

Kan det vara riktigt att just vi skall kunna öka vårt insteg och ta ifrån någon annan en del av dess utrymme? En sådan politik förefaller mig vara oerhört äventyrlig och löslig. Den bygger ju inte på några som helst sannolikhetskalkyler om huruvida detta är rimligt eller möjligt att uppnå. När en hel regeringspolitik liksom har detta som en av sina grundstenar, så ställer jag mig frågan: Är det inte så att en högt avancerad industriell nation faktiskt kan komma i det läget att den vid 30 96 exportoch importberoende måste fråga sig om det är så särskilt vettigt att ytterligare öka sin andel av den här marknaden och om inte detta i så fall kan ge sådana effekter som jag påtalade? De här frågorna kunde väl Eric Enlund ägna sig åt att kommentera litet grand, för det är ju ett faktum att vissa viktiga delar av t.ex. svensk maskinproduktion har lagts ned eller tunnats ut som följd av en sådan stigande specialisering som sammanhänger med detta väldiga utlandsberoende. Och man är ju inte någon anhängare av slutenhet, stängda gränser eller liknande därför att man tycker att vi kan stanna vid 25 eller 30 20 och inte gå längre. Det är den frågan som gäller i dag. Det är den frågan som är vital för den svenska ekonomin. Kom till den någon gång i stället för dessa ständiga resonemang om förhållanden i det ena eller andra landet och om centralstyrning! Vilken är mest centralstyrd — en ekonomi som är byggd på demokratiska beslut eller en ekonomi som kontrolleras av tre fyra stora finansbaroner, som över huvud taget inte skulle lyssna på Eric Enlund?

Fru talman! Jag vill knyta några reflexioner till ett av de viktigaste delproblemen, kanske det viktigaste, nämligen den mycket snabba kommunala expansionen. Den frågan har berörts tidigare i debatten både indirekt och direkt.

Det har länge stått klart att den expansionsnivå som den kommunala sektorn Nr 30 genomsnittligt har noterat inte är förenlig med en så pass låg allmän ekonomisk utveckling som vi har haft under 1970-talet. Redan i början av 1970-talet, före den första oljeprischocken, var det uppenbart att dessa frågor skulle tilldra sig ett fortlöpande intresse under hela det kommande årtiondet. Redan då såg man att andra angelägna önskemål, dvs. önskemål utöver dem som kommunerna företräder, skulle bli omöjliga att tillgodose, om icke något skedde på den kommunala sektorn. förbund träffades med den socialdemokratiska regeringen, och då fästes det måhända vissa förhoppningar vid att dessa överenskommelser skulle få en reell effekt. Entusiasmen svalnade möjligen successivt i takt med erfarenheterna. Med facit i hand måste man nu, fru talman, efter fyra sådana här uppgörelser, konstatera att det här systemet måste betygsättas som ett misslyckande. Det kommunala skattetrycket har stigit med 25 26 under de senaste sex sju åren. 30-kronorstaket håller just på att genombrytas. Volymtillväxten har legat åtminstone 50 20 högre än vad alla egentligen är ense om vore förenligt med en sund allmän samhällsekonomi. Dessutom har det — och det har spelat en viss roll i debatten i dag — inneburit att den kommunala expansionen har varit så ”framgångsrik” att det har föranlett bekymmer på arbetsmarknaden i sådana skeden då den tillverkande industrin har efterfrågat personal och sådan inte stått att få. Detta allmänt kända faktum hade tydligen på något sätt inte vunnit herr Strängs gillande. Han ställde i anslutning till ett inlägg som tidigare i dag gjordes av ledamoten i finansutskottet Lars Tobisson ett par frågor och var tveksam om det verkligen förhåller sig på detta sätt. Utan att gå in på några detaljer kan man notera att vad Lars Tobisson talade om var inte bara den offentliga sektorns expansion och de negativa effekterna på industrins rekryteringsläge utan också om vad som hade åstadkommits genom en vidsträckt statssubventionerad sektor. På den punkten är det ju lätt att rada upp exempel. I Landskrona exempelvis har man haft svårigheter att i en mekanisk verkstadsindustri få folk, därför att personal gick kvar på varven med subventionerade högre löner. Det fanns parallella företeelser i t.ex. Volvo. För den offentliga sektorns del går det inte att på samma exakta sätt belägga sådant här med exempel. Men det framstår som ett faktum för alla som har sysslat med detta att när en person väl har sökt sig till den offentliga sektorn innebär det numera, med anställningstryggheten och det förhållandevis konkurrenskraftiga löneläget, att arbetsplatsen där är så pass lockande att industrin i realiteten knappast kan konkurrera. Det är kanske i och för sig inte så överraskande att det här systemet med överenskommelser har misslyckats. En avgörande förklaring är i själva verket att kommuner och landsting på i och för sig goda grunder inte gärna accepterar att avtal träffas på deras vägnar med någon sorts bindande verkan. Det är ju fråga om rekommendationer. Över hela fältet är man ense om att 127 man aldrig kommer att acceptera att vare sig Landstingsförbundet eller Kommunförbundet blir en överkommun. För egen del har jag deltagit i så gott som alla dessa överläggningar under 1970-talet. Skepsisen fanns inom alla partigrupper. Vi som då representerade kommunoch landstingssidan visste att det bara kunde bli fråga om rekommendationer, och vi var övertygade om att de skulle få en ganska svag genomslagskraft. Eftersom det här systemet uppenbarligen inte fungerar är frågan hur man skall kunna komma till rätta med en för samhällsekonomin utomordentligt bekymmersam alltför snabb kommunal expansion. Över partigränserna är vi ense om att den kommunala sektorns betydelse nu är oomtvistligt stor. Den svarar för två tredjedelar av den offentliga sektorn. Under 1970-talet har den svarat för 90 90 av expansionen. Det är alltså kommunerna som det gäller att fundera över. Staten har under relativt lång tidi stort sett legat på nolltillväxt, i varje fall under den senaste tiden. Knäckfrågan, som inte har berörts särskilt mycket i dagens debatt, är i själva verket att varje procentenhet för hög expansion på den kommunala sektorn, just på grund av denna sektors stora vikt, leder till att det blir omedelbara effekter när det gäller det tillgängliga löneutrymmet att förhandla om. I själva verket kommer en kommunal expansion på nivån 3 90 under det närmaste decenniet sannolikt att innebära, att det man får förhandla om i stort sett är storleken på reallönesänkningarna — därför att man tar så mycket till den kommunala sektorn, om man vidmakthåller denna expansionstakt, att det inte blir något utrymme kvar. Vi skall ju dessutom bereda utrymme för de industriella investeringarna, och det finns andra angelägna anspråk. I finansutskottets betänkande framhålls med skärpa vad utskottet redan tidigare har sagt, vilket då har gillats av riksdagen, nämligen att det också åligger riksdag och regering att hjälpa till, så att den här frågan kan få en positiv lösning och att regering och riksdag har ett betydande ansvar för att en omprövning och senareläggning verkligen kan komma till stånd. Det är ju den enda reella lösningen. Då är frågan: Är det tillräckligt? För egen del tror jag inte det. Ansvaret ligger på kommunerna i det här skedet, även om regering och riksdag gör sitt. Och i erfarenheterna från Kommunförbundet och från kommunal verksamhet finner jag underlag för en ganska pessimistisk bedömning av kommunalmännens möjligheter att klara detta på egen hand. Vi kan se på erfarenheterna från de senaste tio åren. De visar på ett misslyckande — man har inte på långt när åstadkommit den uppbromsning som hade varit motiverad av samhällsekonomiska skäl. Man kan uttrycka det på det här sättet: Det är faktiskt mycket lättare för en kommunalman att fatta ert impopulärt beslut, nämligen om skattehöjning, än att fatta hundra impopulära beslut, nämligen att säga nej till i och för sig angelägna önskemål, som kräver insatser från kommunen. Dessutom har kommunalmännen i ökad utsträckning att möta en planmässig överbudspolitik från skilda grupper, och den blir allt svårare att stå emot — det visar också erfarenheten. Jämviktsläget i många kommuner bidrar inte till att förstärka Nr 30 den kommunala beslutskapaciteten. Mot den här bakgrunden vill jag ånyo väcka den tanke som tidigare har diskuterats, nämligen att vi nu har nått den punkt då en begränsning av den kommunala beskattningsrätten framstår som praktiskt taget oundviklig. Det vore därför värdefullt om ett sådant beslut när det kommer — vilket det gör — kunde vara förberett på ett grundligt och systematiskt sätt. Det är en ganska invecklad lagstiftningsapparat som skall användas, vare sig man tillämpar kommunalt skattetak eller kommunalt skattestopp — och i det senare fallet är det odiskutabelt att man också funderar över de konstitutionella aspekterna. Jag vill alltså begagna tillfället att i det här sammanhanget uttrycka önskemål om att ett sådant förberedande utredningsarbete verkligen kommer till stånd, så att det är gjort, när man helt plötsligt finner att det är oundvikligt att fatta detta nödvändiga beslut. I propositionen finns många visa ord skrivna om detta, en skärpning generellt jämfört med tidigare. Budgetministern avslutar sitt kapitel med ett påpekande om att det inte är osannolikt att andra åtgärder måste vidtas, för den händelse kommunerna inte nu ser vad utvecklingen kräver för deras del. Det skall alltså understrykas att vi redan nu vet att långtidsutredningen, som ännu inte är offentlig, kommer att landa på en kommunal expansionstakt som ligger väsentligt under 3 20 såsom en förutsättning för att det över huvud taget skall gå att klara de övriga väsentliga uppställda ekonomiska målen under de närmaste åren. Fru talman! Jag vill sluta med att understryka vad finansutskottet framhåller, nämligen att det naturligtvis får ankomma på regering och riksdag att genom ändrade normer på en rad olika områden göra det möjligt för kommunerna och landstingen att verkligen klara av det som de under alla omständigheter måste ta itu med — nämligen de kostnadsökningar som föranleds av befolkningsförändringarna. Därefter heter det i utskottets skrivning: ”Utskottet ifrågasätter om de steg i denna riktning som tas i besparingspropositionen är tillräckliga. Det bör ankomma på utskotten vid deras beredning av förevarande ärende att närmare pröva möjligheterna till ytterligare steg.” När riksdagen i dag tar ställning till riktlinjerna för det fortsatta arbetet förefaller detta mig vara ett av de mest väsentliga budskapen. Fru talman! Jag yrkar bifall till finansutskottets hemställan.

Herr talman! Det är naturligtvis omöjligt att inom ramen för en kort replik bemöta Hans Gustafssons mycket intressanta inlägg mer än till en del. Jag vill ta upp ett par saker. Hans Gustafsson vill göra gällande att moderata samlingspartiets politik på detta område — med ett förord för en begränsning av den kommunala expansionen — var föranledd av några dunkla fördelningspolitiska ambitioner. I själva verket är det så — vilket har dokumenterats vid flera tillfällen, inte minst av Gösta Bohman — att vi bedömer det vara en oundgänglig förutsättning för att få samhällsekonomisk balans, vilket är ett överordnat mål, att den kommunala expansionen dämpas. Socialdemokraternas bidrag i det här skedet är att säga nej till alla besparingar och i stort sett uppmana kommunerna och regeringen att talas vid. Det är för all del en mjuk framtoning, men det är inte särskilt kontruktivt, eftersom erfarenheten visar att det inte fungerar med resonemang. Jag kanske också skulle bemöta herr Gustafsson när han var så emfatisk i sitt understrykande av att det inte fanns några större kontaktytor mellan den offentliga arbetsmarknaden och den industriella. I varje fall min erfarenhet från Stockholm ger vid handen att det finns ett klart konkurrensförhållande mellan stadens tillverkande verk, som är ganska stora i den kommunen — jag erkänner att förhållandena kan vara annorlunda på andra ställen — och den lokala industrin. Slutligen ytterligare två saker. Det kommunala skattetaket är naturligtvis en fråga som vi får anledning att återkomma till. Och kopplingen till den kommunala självstyrelsen är relevant, i vart fall vad gäller den legala sidan av saken. Jag har emellertid alltid haft mycket svårt att förstå att den kommunala självstyrelsen står och faller med rätten att höja skatten. I realiteten har vi redan i dag naturliga begränsningar för vilket rörelseutrymme som kommunerna och kommunalmännen har. Det är hela tiden fråga om prioriteringar, men det blir nödvändigt att göra ännu strängare prioriteringar om vi inte får höja skatten. Balanspunkten förskjuts, säger herr Gustafsson. Det är ett riktigt konstaterande om man hela tiden räknar med att den totala kommunala och statliga sektorn skall öka. Men där skiljer vi oss åt. Vi har strängt taget en helt annan uppfattning på vår kant. Vi menar att den offentliga sektor vi i dag har redan är så omfattande att det är omöjligt att föra en rationell ekonomisk politik och att det ligger i allas intresse att den i vart fall inte ökar. Jag uppfattade Hans Gustafssons påpekande om balanspunkten så att han såg en annan framtid.

Herr talman! Jag kan börja med att instämma i vad Hans Gustafsson här sade om att vi har ett gemensamt önskemål om ett förbättrat statistiskt underlag när det gäller att mäta vad som är, när man ser på det närmare, den reella innebörden av den offentliga sektorns omfattning. Det råder inga delade meningar om att transfereringarna finns med där. De spelar emellertid den rollen, att de förhöjer skattetrycket. Får jag i övrigt inskränka mig till att säga att balanspunkten flyttas ju bara för den händelse det blir tal om att öka den totala omfattningen av den offentliga sektorn, såvitt jag förstår. Det blir ingen förändring av balans Nr 30 punkten, om man inser att man inte skall höja kommunalskatten över 30 kr. och håller sig där. I detta fall skiljer sig, tror jag, våra erfarenheter och utgångspunkter. Det framstår inte för kommunalmännen som någon avgörande förändring, om de är tvungna att låta bli att höja skatten, därför att de har fått en lagstiftning på sig eller därför att de av politiska skäl är tvungna att låta bli att höja skatten. Det är samma prioriteringsdiskussion som förestår för dem.

Herr talman! Det tycks gå en våg av undergångsstämningar genom hela västerlandet. I en del fall rör det sig kanske om rent önsketänkande. Av marxister har den senaste recessionen tolkats som ett förebud om kapitalismens efterlängtade sammanbrott, och för konservativa manar de ekonomiska bakslagen fram de gamla dygderna flit och sparsamhet. Svartsynens apostlar av i dag är inga trista smulgråtar. De är frejdiga och frodiga. Nu skall här sparas. Ingen kommer undan, lyder budskapet. Problemen i svensk ekonomi är reella. Oljekris och misslyckade avtalsuppgörelser har skapat inflation och kostnadskris för svensk industri. Investeringarna är på tok för låga. Utlandslånen stiger för snabbt. Balansen i utrikeshandeln är alltför negativ. Så långt är allt ovedersägligt. Men behovet att växla konsumtion mot investeringar, att bryta de offentliga utgifternas ökningstakt tycks för en del leda till en konservativ människosyn och pessimism om människans möjligheter. På samma sätt som sekelskiftets författare och analytiker reflekterade över 137 historiens förlopp i revolutionära och cykliska skeenden, tycks många i dag uppleva att vi lever i slutet av en gyllene epok och i början av en ny och mörkare. Efter mer än 100 år av obrutna framsteg i Sverige tror nu mer än varannan svensk att människorna år 2000 kommer att vara mindre till freds med sina liv än de är i dag. Det visar en undersökning från beredskapsnämnden för psykologiskt försvar, utförd av en sekreterare i någonting som faktiskt heter Framtidskatastrofutredningen. För de klassiskt konservativa framstod människan som av naturen ond och svag. I framstegstanken såg man ofta naiva uttryck för tron på människans godhet. Mot detta ställdes en positiv och ofta romantisk, liberal människosyn: Människan var tillvarons herre. Genom de ekonomiska krafter som frigjordes genom industrialismen sattes en samhällsomdaning utan motstycke i gång. Sedan gav Keynes 1920-talskrisens människor analyser, lösningar och hopp. Människan var ekonomins herre. I dag följs den pessimistiska framtidsvyn av den konservativa människosynen. Politiker och vetenskapsmän sägs inte klara av ekonomin. Vi skulle vara bundna till händer och fötter av givna ekonomiska lagar. Hela denna pessimism är en fara för utvecklingen. Detta ständiga malande om sparande och svångremmar blir en hämsko på förändringar, reformer och uppfinningsrikedom. Vem försöker utarbeta reformer när det ändå inte finns pengar? Vem hittar på en ny produkt när konsumtionen ändå minskar? Vem vill satsa i ett näringsliv med dystra framtidsutsikter? När alltför många politikers främsta budskap är sparande, åtstramning och framtidspessimism, anammar människor snabbt budskapet. Man stänger sig inne, sparar mer, vill lagra i de egna ladorna. Profetiorna blir då lätt självuppfyllande. Om människor tror att tiderna blir sämre konsumerar de mindre. Konsumeras mindre, produceras mindre. Fler människor blir arbetslösa, och tiderna blir allt sämre. Snabbast drabbas hemmamarknaden: handel, distribution och småföretag. När den ekonomiska tillväxten minskar, som i dag, exponeras de sociala klyftorna. När rättvisekraven skall tillgodoses ur en given ekonomi måste några stå tillbaka för att andra skall få det bättre. Därför ställer den minskande tillväxtens ekonomi hårda moraliska krav. Troligen går det inte att få en psykologisk grund för solidaritet med de svagaste, för insatser för de fattiga folken, för generositet mot flyktingar, om inte människor känner att de genom egna arbetsinsatser kan förbättra sin egen situation. Därför krävs — paradoxalt nog — lägre marginalskatter och rimligare beskattning av sparande för att öka tillväxt och solidaritet. Nu dras svångremmarna åt. Men vänder vi inte pessimismen får pessimisterna rätt. Det räcker inte med spridda uppmaningar om framtidstro. Den infinner sig sällan på order. Människor i Sverige måste stimuleras att på nytt syssla med framtiden, med nya projekt, med nya produkter. Om investeringar blir mer lönsamma kommer människor att börja syssla med framtidens möjligheter. Om strålkastarna riktas mot samhällets brister börjar allt fler söka lösningar. Vad som nu krävs är hårdare prioriteringar och prioriteringar som görs under social medvetenhet. Detta ställer betydande krav på kommunerna. Nr 30 Vi vet att kommunerna under senare hälften av 1970-talet stått för hela nio tiondelar av den offentliga konsumtionsökningen. Ökningstakten har också varit högre än den förra långtidsutredningen förutsatte — och högre än vad som överenskoms mellan staten och kommunförbunden. Beräkningarna i den nya långtidsbudgeten tycks peka på att bara någon enstaka procents ökning för den kommunala sektorn skulle vara acceptabel under de närmaste åren, om vi skall klara att återställa balans i våra utrikesaffärer. Kostnadsläget gentemot utlandet och näringslivets kapitalförsörjning är våra kanske väsentligaste ekonomiska problem. Men nu måste vi också på ringarna) allvar börja diskutera hur kommunernas expansion skall kunna dämpas, och den viktiga fråga som vi måste ställa oss då är hur det skall ske i sådana former att kommunerna tar bort mindre angelägna utgifter och lämnar tillräckligt utrymme i sina budgetar för det verkligt angelägna, främst äldrevård och barnomsorg. Vi har från finansutskottets sida pekat på några viktiga vägar att stimulera kommunerna till åtstramning, samtidigt som den kommunala självstyrelsen inte rubbas. För det första måste fortsatta överläggningar ske med kommunförbunden om frivilliga begränsningar från kommunerna. För det andra minskar statens bidrag till kommunerna och därmed deras ekonomiska utrymme. För det tredje kan självfallet staten via kreditpolitiken minska den kommunala sektorns finansiella ram. För det fjärde måste vi här i riksdagen undvika att lägga på kommunerna nya, kostnadskrävande uppgifter. För det femte måste den statliga normgivningen ses över och förenklas för att göra det möjligt för kommunerna att spara. Den socialdemokratiska oppositionen har i stort sett ingenting att komma med när det gäller kommunal åtstramning. Man har förhoppningar på kommunernas egna åtgärder. Men på samma sätt som regeringen och riksdagen med generella politiska åtgärder försöker styra de ekonomiska ramarna för enskilda konsumenter och företag är det rimligt att man för en motsvarande generell ekonomisk politik gentemot kommunerna. Den moderata oppositionen — det går väl nästan att tala om en moderat opposition i dessa dagar — väljer skatteregleringar och kommunalt skattetak. Men det är trubbiga instrument, för risken är uppenbar att staten skulle tvingas att återigen gå in med selektiva bidrag eller att staten skulle få ta över uppgifter från kommunerna. Ett påtvingat kommunalt skattestopp skulle öka risken för att kommunerna lastar över bördorna på staten. Till sist, herr talman, vill jag påpeka att den här åtstramningen för kommunerna-— liksom för den offentliga sektorn i övrigt — inte vänder sig mot den moderna konjunkturpolitik som bär Keynes, Ohlins och Wigforss signum. På konservativt håll utnyttjar man den nuvarande ekonomiska krisen till allmänna angrepp på konjunkturpolitiken, på tanken att de ekonomiska lagarna till sist bestäms av människor. 139 Den moderna konjunkturteorin förutsatte ju — litet förenklat — underbalanserade budgetar i lågkonjunktur och överbalanserade i högkonjunktur. När vi nu går in i en lågkonjunktur med ett budgetunderskott på uppåt 60 miljarder, borde också de socialdemokratiska kraven på stimulanser vara tillgodosedda. Det som hänt sedan 1930-talet är att den mycket stora offentliga sektorn har gjort det svårt att variera budgetsaldot. Budgeten är till stora delar uppbunden i fasta utgifter. Syftet med de nuvarande nedskärningarna är därför delvis att genom att minska den offentliga sektorns andel av ekonomin också öka utrymmet för en aktiv konjunkturpolitik.

Herr talman! Ekonomiminister Gösta Bohman ägnade en stor del av sitt tal till att prata om den offentliga sektorn. Grundtrygghet behöver vi, sade han, men tillväxten har varit för stor. Och så gjorde han några historiska tillbakablickar. 1950 hade vi väl det inte så illa ställt, sade Gösta Bohman tidigare här i dag. Men, herr talman, det var väl inte direkt så lysande 1950 heller. Hemma hos mig hade vi visserligen redan några år tidigare fått vattentoalett installerad, och det var inte så ofta så kallt på vintern att kallvattenledningen frös. Och visserligen var det så att grannen med fyra tonåringar och båda föräldrarna bodde i ett rum och kök, men man hade ju också plats för hunden, så för trångt var det ju inte. Och även de utslagna tog man hand om 1950. De som vräktes ifrån privatvärdarna fick bo i stans kåkar. De fick tak över huvudet och låg hyra. Att sedan ett par flickor som jag kände och deras ensamstående mamma inte fick elektriskt lyse i trappuppgången kunde man kanske inte göra så mycket åt, inte ens mitt i den kungliga huvudstaden. Det var inte så illa ställt 1950, sade Gösta Bohman. Men välfärden hade väldigt många brister. Och kvinnorna fick slita hårt. Det var de som skötte tvätten i den omoderna tvättstugan med kallvattenkranen. Det var de som slet med städningen. De höll sina ungar hela och rena och en del av dem lyckades t.o.m. genom städjobb och annat skrapa ihop så mycket pengar att ungarna kunde sättas i skola. Det finns väldigt många kvinnor som sliter hårt i dagens samhälle också, men ändå skulle jag vilja påstå att utbyggnaden av den offentliga sektorn har betytt oerhört mycket för att lätta kvinnornas arbetsbörda. Jag vill, herr talman, påstå att den politik som regeringen nu är i färd med att skapa, är ett hot emot jämställdheten mellan kvinnor och män. Den är ett hot emot mycket av det som vi har byggt upp i det här landet under de senaste 15-20 åren. Jämställdhet mellan kvinnor och män och den offentliga sektorn handlar om många små och praktiska saker. Det handlar om barnomsorg, skolfrukost, vuxenutbildning för kvinnor som aldrig fick en chans när de var unga. Men det kanske allvarligaste hotet mot jämställdheten är, tror jag, ändå situationen på arbetsmarknaden. I begynnelseskedet av en lågkonjunktur står vi nu mycket långt ifrån arbete åt alla. 92 000 människor är öppet arbetslösa. Det är 14 000 fler än vid den här tiden förra året. 95 000 människor är partiellt arbetslösa. Det är Nr 30 16 000 fler än i oktober 1979. Både när det gäller de arbetslösa och de partiellt Torsdagen den arbetslösa är kvinnorna i majoritet. ; nan 20 november 1980 Det är inte bara vi socialdemokrater som är oroade över situationen på arbetsmarknaden. För inte så länge sen höll TCO en presskonferens om arbetsmarknadsfrågor. Det var tre saker som man då ägnade särskild uppmärksamhet. Först och främst var det den internationella konjunkturen och den svenska regeringens kursändring i förhållande till svenska regeringars tidigare politik. TCO tvingades vid denna presskonferens konstatera att Sverige inte längre var berett att gå sin egen väg. I stället är Sveriges regering beredd att låta de internationella konjunktursvängningarna slå igenom i ökad arbetslöshet i det här landet också, liksom andra länder ute i Västeuropa har låtit det ske. Den andra punkten man tog upp på den här presskonferensen — och det gjorde man med stor oro — var det politiska motståndet mot den offentliga sektorn. I tidigare lågkonjunkturer har ökningen av sysselsättning inom stat, kommun och landsting kunnat hålla nere den öppna arbetslösheten. Jag tror inte att vi riktigt inser hur stor förändringen kommer att bli när vi inte längre har den ökningen att lita till. TCO konstaterade på presskonferensen att det ser ut som om den här räddningsplankan inte längre kommer att finnas för de arbetslösa. Den tredje punkt som man från TCO-håll tog upp på konferensen var den teknologiska utvecklingen. Man konstaterade att tjänstemännen under 1980-talet i väldigt stor utsträckning kommer att hamna i blickpunkten när det gäller rationaliseringar. Kontors-, handelsoch bankanställda blir förmodligen de som drabbas hårdast. Den sammanfattande kommentar som man från tjänstemannaorganisationen TCO gjorde vid denna presskonferens var att det är kvinnorna som ligger sämst till i prognoserna för 1980-talet. Det är deras jobb som kommer att rationaliseras bort. Det är de som har den svagaste ställningen på arbetsmarknaden. Det talas mycket om att de arbetslösa inte vill ha jobb, men visst vill de arbetslösa ha jobb. Stig Carlsson på arbetsförmedlingen i Växjö tröttnade på att höra det här gnället om att arbetslösa inte ville ha jobb och gjorde en undersökning på arbetsförmedlingen där. Den finns redovisad i det senaste numret av tidningen Arbetsmarknaden. Växjö är en kommun på drygt 60 000 personer. Arbetslösheten, som inte är särskilt hög i jämförelse med andra kommuner, har legat på ungefär 700 personer. Kvinnorna är i majoritet. 145 ungdomar var arbetslösa i september, drygt 100 av dem var flickor. Verkstadsindustrin dominerar i Växjö, men där finns också en stor förvaltning — det är ju en gammal skolstad. Under september månad fanns vid arbetsförmedlingen anmälda 138 lediga platser. 400 kvinnor var arbetslösa. Till de 138 lediga platserna var det 940 sökande, 7 på varje plats. Bara 15 90 av dem som sökte jobb kunde få det. Det här är alltså en kommun som inte alls hör till de hårdast drabbade. Men 141 visst ville kvinnorna som var arbetslösa ha jobb. Men, säger en del, kvinnornas arbetslöshet skulle i stor utsträckning kunna klaras av om de bara ville söka sig till industrin, för där behöver man folk och där söker man fortfarande folk. Det här temat har varit uppe flera gånger i debatten i dag. Budskapet från regeringspartierna är att den offentliga sektorn slukar folket för industrin. Man säger att vi hade kunnat tjäna miljarder under den förra högkonjunkturen, om bara industrin hade fått den arbetskraft som i stället nyanställdes inom den offentliga sektorn. Men man glömmer då att en stor del och en ökande del av de lediga platser som industrin har anmält till arbetsförmedlingarna gäller yrkesutbildat folk. Och alla vet att en mycket liten del av de kvinnor som i dag finns inom den offentliga sektorn och som söker sig dit har den yrkesutbildning som industrin efterfrågar. Jag vill fråga: Var finns resurserna för och var finns viljan till att satsa på ett sådant utbildningsprogram som skulle kunna förändra detta läge? Det finns en samarbetskommitté i Stockholms län som heter Samarbetskommittén mot nedskärningen av AMU-utbildningen. Några representanter för den kommittén uppvaktade i dag arbetsmarknadsutskottet. De kunde redovisa att t.o.m. yrkesutbildningar håller man nu på att skära ned. De kunde redovisa att sparsamhetsivern har drivits så långt att man inte får de maskiner som man behöver ens för utbildning inom sådana yrken som verktygsmakare. Utbildningen blir på grund av sparsamheten halvfärdig. Det är ingenting som gynnar industrins efterfrågan på yrkesutbildad arbetskraft. Men var finns i dag den politiska viljan att göra någonting åt detta? Och var finns den politiska viljan och viljan hos industrin att anställa kvinnor? Gösta Bohman rekommenderade tidigare oss socialdemokrater att ta kontakt med politiker ute i världen, bl.a. med våra tyska partivänner. Jag har haft tillfälle att göra det åtskilliga gånger. Jag var i Vär tyskland för ungefär en månad sedan, och då pratade vi om dessa flaskhalsproblem i industrin. En av tyskarna sade: Ja, tysk industri vill bara anställa dem som kan kvalificera sig för OS. Jag tror att man skulle kunna fälla samma omdöme om den svenska industrin. Kvinnorna är inte särskilt eftertraktad arbetskraft för stora delar av industrin. Många människor frågar i dag hur länge dessa lediga platser finns inom industrin. Varslen om nedläggning duggar ju tätt i det svenska samhället, och på många orter och i många brukssamhällen är nog oron stor hos både män och kvinnor för om det över huvud taget kommer att finnas kvar någon industri. Herr talman! Jämställdheten sitter nog egentligen inte särskilt djupt i det svenska samhället. Visserligen har vi kommit en bra bit på väg sedan 1930-talet, då man t.o.m. i offentliga utredningar kunde ifrågasätta de gifta kvinnornas rätt till förvärvsarbete. Men jag tror att vi alla vet att det finns många enskilda människor i detta samhälle som ändå anser att det, när det kärvar på arbetsmarknaden, är kvinnorna som skall träda tillbaka. Då glömmer man att det för jämställdheten kanske allra viktigaste är just jämlikheten på arbetsmarknaden. Då glömmer man att många kvinnor har precis lika stor försörjningsbörda som männen. Och då glömmer man att Nr 30 väldigt många i detta samhälle fäster mycket stor vikt vid rätten till arbete — Torsdagen den den anses som en del av vad som är självklart, av vad som stärker självkänslan 20 november 1980 och är nödvändigt för att man inte skall känna sig åsidosatt. Rätten till arbete måste också gälla kvinnorna. En del av den arbetslöshet som i dag drabbar kvinnorna är ganska svåråtkomlig, mer svåråtkomlig än männens. Nästan alla män är ju heltidsanställda, medan nära 1 miljon kvinnor jobbar på deltid. Och det är inte ovanligt att man löser sysselsättningsproblemen inom såväl detaljhandeln som kommunerna och landstingen med att minska arbetstiden för de redan deltidsarbetande. Det är utåt sett ingen dramatisk förändring som då inträffar. Men för de enskilda kvinnor som drabbas kan det betyda att hela inkomsttryggheten försvinner, att de sociala förmånerna tas bort. Antalet deltidsanställda som vill ha mer arbete men som inte får det av arbetsmarknadsskäl är i dag 95 000. Vi har aldrig någonsin under oktober månad haft en sådan hög siffra. Flertalet av dessa deltidsanställda är kvinnor. Den arbetslösheten talar vi ganska sällan om, men även den fordrar naturligtvis vår uppmärksamhet. Regeringens politik bäddar för arbetslöshet. För första gången sedan 1930-talet går en svensk regering med öppna ögon in i en arbetslöshetspolitik, som i mycket stor utsträckning kommer att drabba kvinnorna. Jag vet att det finns oerhört många kvinnor inom de borgerliga partierna som är djupt oroliga över denna utveckling. De borde höja sina röster och kräva en annan ekonomisk politik än den som regeringen står för. Skulle de förena sig med oss i det kravet, skulle det också finnas förutsättningar för det som Olle Wästberg nyss talade om — en optimism i det svenska samhället.

Herr talman! Efter drygt fyra år av borgerligt styre befinner sig svensk bostadsförsörjning i en djup kris. De olika borgerliga regeringarna har under de gångna fyra åren intagit en passiv hållning till problemen på bostadsmarknaden och därigenom medvetet låtit krisen drabba allt fler människor. Bostadsbyggandet sjunker samtidigt som tiotusentals människor står utan bostad. Den nya bostadsbristen drabbar i första hand betalningssvaga grupper. För de kapitalstarka däremot ökar valfriheten, eftersom rätten till en god bostad numera är en fråga om tillgång till kapital. Det låga 143 bostadsbyggandet innebär också att kapaciteten i vår ekonomi inte har utnyttjats. Följden har blivit att folkhushållet, t.ex. 1977 och 1978, har förlorat miljarder och att statsfinanserna försämrats. Målet är inte längre att föra en socialt inriktad bostadspolitik. Regeringen Fälldin tycks acceptera bostadsköer och ett rekordlågt bostadsbyggande. Så sent som i 1976 års valrörelse sade Ola Ullsten att man inte behövde ta moderaternas marknadsinriktade bostadspolitik på allvar. Några år senare har folkpartiet och centern övergivit sina bostadssociala målsättningar, och en anpassning har skett till moderaternas krav att bostaden skall vara en handelsvara. Herr talman! Socialdemokraterna ser bostaden som en social rättighet. Vi kan aldrig acceptera en utveckling bort från de bostadssociala målen. Vi beklagar därför att den enighet som länge rått mellan socialdemokraterna och mittenpartierna om den sociala bostadspolitiken nu gått förlorad. Prognoserna pekar mot ett fortsatt ras i bostadsbyggandet. Av de 48 000 lägenheter som kommer att byggas i år är det bara 15 000 lägenheter som byggs i flerfamiljshus. I många län kommer byggandet av lägenheter i flerfamiljshus inte ens att nå upp till hälften av vad som planerades för ett år sedan. Det byggs nu så få lägenheter i flerbostadshus att man måste gå tillbaka till krisen under 1930-talet för att hitta något liknande. Bostadsministern har alltså ännu en gång misslyckats med att klara regeringens målsättning, där man i början av året talade om en ram på 60 000 påbörjade lägenheter. Under mer än fyra år av borgerligt styre har det sammanlagt byggts färre lägenheter i flerfamiljshus än som byggdes under ett enda av de tio år som det socialdemokratiska miljonprogrammet omfattade. I förhållande till de borgerliga regeringarnas deklarerade mål har vi under tiden 1977-1980 erhållit ett underskott på 27 000 lägenheter och i förhållande till bostadsstyrelsens behovsanalys 47 000 lägenheter. Ien situation när tusentals människor står i bostadskö och 124 kommuner i landet — en ökning med 16 kommuner sedan förra året — redovisar ett underskott på bostäder, låter regeringen bostadsbyggandet sjunka. Detta är siffror som Riksbyggen nyligen publicerat. Och de här bristproblemen kommer att förvärras under 1980-talet, när 1960-talets stora ungdomskullar kommer ut på bostadsmarknaden. De vackra orden i 1979 års regeringsdeklaration är redan glömda. Där talar man om att bostadsbyggandet behöver öka och att de svaga grupperna på bostadsmarknaden behöver en starkare ställning. Det låga bostadsbyggandet och de ständigt stigande hyrorna är en följd av att byggnadskostnaderna har ökat snabbt sedan slutet av 1976. Byggkostnaderna har ökat med 64 26 sedan 1977. Här har vi också en orsak till att vi, trots bostadsbristen, står med tomma lägenheter i delar av landet. Vanliga människor har inte råd att efterfråga nyproducerade lägenheter. Fram till 1976 ökade lönerna snabbare än hyrorna. Därefter har utvecklingen varit den motsatta. Regeringens inflationspolitik har naturligtvis bidragit till den negativa Läget förvärras av att den borgerliga regeringen har fört en medveten Torsdagen den politik i syfte att urholka bostadsbidragen. Under de senaste åren har nära 20 november 1980 200 000 hushåll, varav 174 000 barnfamiljer, mist rätten till bostadsbidrag. Med regeringens politik kommer den utvecklingen tyvärr att fortsätta. Man kan alltså konstatera att det byggs för få bostäder och att det som byggs inte riktar sig till de människor som står utan bostad. Det sjunkande bostadsbyggandet har medfört en successiv nedrustning av produktionsapparaten. Kapaciteten inom byggmaterialindustrin har minskat. Yrkesarbetare har lämnat branschen, och på mindre orter försvinner byggföretag. Bryts inte denna negativa utveckling kommer det inte att vara möjligt att snabbt öka bostadsbyggandet den dag vi får en regering med bostadssociala ambitioner. Herr talman! När man går mot sämre tider är det en klok politik att öka bostadsbyggandet. Då lindrar vi bostadsbristen samtidigt som vi förbättrar sysselsättningsläget. Bostadsbyggandet är en motor i svensk ekonomi. Det beror på att virke, cement och de flesta andra komponenter som behövs för att bygga och inreda hus är tillverkade i Sverige. Ökar vi bostadsbyggandet blir det flera arbetstillfällen både på byggen och i industrin. Bostadsproduktion är både arbetskraftsintensiv och importsnål. Att stimulera ekonomin genom ett ökat bostadsbyggande påverkar inte nämnvärt bytesbalansen. 10 000 nya lägenheter ger 15 000 jobb i industrin. Men regeringen Fälldin vägrar att sätta in bostadspolitiken i dess näringspolitiska sammanhang. I sparplanen räknar ekonomiministern med — och han får stöd av finansutskottets borgerliga majoritet — att bostadsinvesteringarna skall sjunka med 4 70 1980 och med nära 2 96 1981. Regeringen Fälldin planerar alltså inte att öka bostadsbyggandet, trots växande bostadsbehov och försämrade konjunkturer. Och det är en utveckling som en av regeringens företrädare i dagens debatt har applåderat. Herr talman! För socialdemokratin är det ett övergripande mål att hela folket skall sättas i arbete. Vi skall arbeta oss ur den ekonomiska krisen. Ett viktigt led i denna politik är att öka bostadsbyggandet. För att omedelbart öka bostadsbyggandet föreslår socialdemokraterna följande: Produktionskostnaderna skall tillfälligt minskas för de lägenheter i flerfamiljshus som påbörjas från den 1 december 1980 och hela 1981. Detta skall ske genom att byggmomsen slopas. En tvåårig uthyrningsgaranti skall införas enligt samma regler som nu gäller för hyresförlustlån. Detta görs för att ingen byggherre skall bli stående med outhyrda, nyproducerade lägenheter. Kostnadskontrollen skall skärpas. Detta är nödvändigt om man vill vara säker på att de lägre produktionskostnaderna kommer hyresgästerna till del och inte hamnar i byggherrarnas fickor. Herr talman! I den socialdemokratiska reservation som fogats till 145 finansutskottets betänkande nr 1980/81:10 har vi redovisat en politik som dämpar kostnadsutvecklingen, ökar bostadsbyggandet och skapar fler arbetstillfällen. Jag ber att få yrka bifall till den reservationen.

Herr talman! Våren 1979 skrev centern i sin regionalpolitiska motion: ”—-—--—-en viktig regionalpolitisk uppgift under 1980-talet blir att tillförsäkra glesbygdsbefolkningen tillfredsställande arbetsmöjligheter och service. Det krävs nu verkliga kraftåtgärder för att inte glesbygden skall glesas ut ännu mer.” Förgäves har jag letat efter några kraftåtgärder i regeringens besparingsplan. Jag kan inte hitta några åtgärder alls, som skulle kunna förbättra människors villkor i glesbygden. Tvärtom, förslag efter förslag urholkar stödet till glesbygden, förslag efter förslag försämrar människors villkor i de redan så svaga regionerna. Men detta hindrar inte regeringen att presentera sparplanen som ”klart inriktad på att skydda de svaga grupperna och att den har en klar social profil”.

Detta kommer knappast att leda till någon regional utjämning. Ökad arbetslöshet kommer tvärtom att ställa landsändar mot landsändar och grupper mot grupper. En ansvarsfull regionalpolitik skall syfta till att skapa balans mellan olika regioner i landet när det gäller förhållandet mellan antalet varaktiga arbetsplatser och antalet arbetssökande. En regionalpolitik som tar till vara arbetskraftsresurserna där de finns besparar statskassan mycket. Priset per varaktigt arbetstillfälle torde vara många gånger lägre än kostnaderna för att år efter år tillfälligt lösa problemen på annat sätt. Besparingsplanens förslag präglas av defensiva åtgärder med kort perspektiv, som knappast minskar konflikten mellan målet för den ekonomiska politiken och regionalpolitiken. De är generella till sin natur, bygger inte på bedömningar och glesbygdens särskilt utsatta situation. Detta kan på sikt få allvarliga konsekvenser. Ett långvarigt uppbyggnadsarbete inom regionalpolitiken hotar att raseras med långtgående samhällsekonomiska konsekvenser. De stora insatser som ännu återstår och som är möjliga att genomföra kan inte förverkligas. En sådan politik stämmer illa med utfästelsen i 1979 års regeringsdeklaration där det står: ” ——— den framgångsrika sysselsättningspolitik som bedrivits under senaste åren skall fullföljas. Att skapa regional balans och sysselsättningsmöjligheter i alla delar av landet är ett betydelsefullt fördelningspolitiskt mål.” Herr talman! Låt mig ta några exempel på hur hårt regeringens olika sparförslag slår mot människorna i glesbygden. Vi vet att glesbygden har proportionellt sett fler äldre människor och fler förtidspensionerade än andra delar av landet. Dessa människor har i allmänhet dålig köpkraft och svag skatteförmåga. De ändrade reglerna för beräkning av basbeloppet, som urholkar värdesäkringen av folkpensionerna, ATP, yrkesskadeförsäkringen och förtidspensionerna, kommer att ytterligare försämra villkoren för dessa människor. Förtidspensioneringen är redan dubbelt så stor i mitt eget län, Jämtlands län, som riksgenomsnittet och kommer bara att öka, medan beloppen minskar. De svaga kommunernas ekonomi försämras ytterligare genom förslaget om de minskade statsbidragen. Det leder till att kommunernas service försämras och redan undersysselsatta grupper förlorar möjligheten till ett arbete. Vart tog de kraftfulla åtgärderna vägen som centern så vältaligt beskrev och tyckte var så nödvändiga i sin motion? Menade de kanske de medel för beredskapsarbeten som kraftigt har skurits ned under senare år? Eller måhända den 40-procentiga nedskärning av arbetsmarknadsutbildningen som drabbade Jämtlands län nu i vintras? Både beredskapsarbetena — särskilt de som går till byggnadsoch anläggningssektorn — och arbetsmarknadsutbildningen har haft stor betydelse för de nordligaste länen. All nedskärning känns därför extra mycket inom dessa områden. Andra exempel på besparingar som slår särskilt hårt i glesbygden är de förslag som regeringen lägger fram inom utbildningsområdet. Jag tänker på förslaget om att höja basresursmedeltalet på mellanstadiet i resp. län. Avsikten är därmed att öka klasstorleken på mellanstadiet. Det finns stor risk att detta kommer att gå ut över glesbygdsskolor, eftersom det är de som väsentligen drar ned medeltalsberäkningarna inom ett län. Genom att lägga ned glesbygdsskolor kan man mycket snabbt höja basresursmedeltalen. Om regeringens mål är att behålla glesbygdsskolorna återstår att öka klassmedeltalet i länens tätorter. I län med många små skolor, som t.ex. Jämtlands län, kan effekten då bli att klassmedeltalet i tätorterna får höjas kraftigt för att man skall nå den ekonomiska effekt som regeringen avser med sitt förslag. Det går inte att utesluta att höjningen på mellanstadiet kan leda till att medeltalet där blir t.o.m. högre än på högstadiet i tätorterna. Hur stämmer dessa förslag med värnet om de svaga i samhället? Hur stämmer det med talet om kraftfulla åtgärder för att rädda glesbygden? Skogen är av stor betydelse inom skogslänen i norr. Det har talats väl om tillvaratagande av skogsresurser, vidareförädling m.m., men också inom skogen får regeringens propositionen negativa effekter. Där föreslås t.ex. indragning av bidraget till skogsodlingsåtgärder på nedlagd jordbruksmark. Summan är måhända liten, men de reella behoven för skogsvårdande åtgärder överstiger vida vad den totala bidragsramen tillgodoser. Det kan dessutom ifrågasättas om den tilltänkta åtgärden främjar syftena med besparingar i statsverksamheten. I själva verket kommer det i stället att på sikt ge svåra produktionsförluster. Men vad bryr sig regeringen om de långsiktiga verkningarna när man i dag kan spara 4,5 milj.kr.? tik”, som tillsammans skulle rädda Norrland, blev i stället till avisering om minskat stöd till de regionala utvecklingsfonderna. Höjda skatter på olja, bensin och el, som enligt regeringsdeklarationen skulle kompenseras så att de som bor i glesbygden inte får en i förhållande till andra försämrad situation, blev till kraftigt fördyrade transportkostnader för den enskilde. För hur långt räcker 120 kr./år för dem som har ett pendlingsavstånd på ca 8 mil per dag? Förslaget om indragna färjor går ut över de fattiga glesbygdsborna, sade en av de borgerliga representanterna här i riksdagen i tisdags. Det är sant! I Jämtland skulle många människor få betydligt längre arbetsresor om färjorna dras in. Det finns en cynism i regeringens agerande. Det är nästan så man frestas tro att inställningen är den att de glest bebyggda områdena i landet kan behandlas hur som helst. Eller kan insikterna vara så dåliga att man inte förstår förslagens konsekvenser? Man sparar också in på väganslagen, trots att de betyder mycket både ur sysselsättningssynpunkt och som livsåder för näringslivet. Ja, detta var ett axplock ur besparingspropositionens förslag, för att visa hur regeringen verkligen behandlar de svagaste i samhället, hur man sviker sina löften och hur centerns kraftfulla åtgärder blir till intet, när den får del av regeringsmakten. Jag är medveten om den kris landet befinner sig i. Jag är på det klara med att vi måste spara. Men det skall inte vara ett sparande som ökar klyftorna utan ett sparande som fördelar bördorna rättvist mellan olika delar av landet och olika grupper av människor. Herr talman! Jag känner en djup oro för min landsända, för människorna i glesbygden och för hur fort en regering kan rasera redan uppnådda mål och omöjliggöra fortsatta framgångar. Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen vid finansutskottets betänkande nr 10.

Herr talman! Första hälften av 1970-talet innebar stora framgångar för jämställdheten mellan kvinnor och män. Hundratusentals kvinnor strömmade ut på arbetsmarknaden. Barnomsorgen byggdes ut och förbättrades. Särbeskattning genomfördes. Föräldraförsäkringen infördes och anpassades till ett familjemönster, där båda vuxna svarade för sin egen försörjning genom förvärvsarbete. Genom satsningar på vuxenutbildning, på arbetsmarknadsutbildning och på studieförbundens verksamhet underlättades utträdet på arbetsmarknaden. Utbildning, tillsammans med försök med kvinnor på typiskt manliga arbetsplatser blev viktiga instrument i strävan att bryta det könsbundna mönstret på arbetsmarknaden och göra kvinnors arbetskraft tillgänglig för ett bredare yrkesval. Rätten till arbete och därmed till egen försörjning är absolut grundläggande i strävandena för jämställdhet mellan kvinnor och män. Den socialdemokratiska sysselsättningspolitiken med målet ”allas rätt till arbete” Nr 30 kan endast förverkligas i ett samhälle där ekonomin är i balans. Alltsedan maktskiftet 1976 har vi varnat för en politik som skapar stora obalanser. Allteftersom de borgerliga regeringsåren gått har dock regeringen låtit balansproblemen öka i form av vidgade inkomstoch förmögenhetsklyftor, kraftiga prisstegringar, lågt kapacitetsutnyttjande samt stora och långvariga underskott i utrikesaffärerna. Det har nu gått så långt, att man nu i vårt land, för första gången sedan vi senast hade borgerliga regeringar — i början på 1930-talet — nu upphör att driva en överbryggningspolitik för att värna den fulla sysselsättningen. Regeringen väljer med öppna ögon en arbetslöshetsskapande politik. Denna ökade arbetslöshet tillsammans med nedskärningarna av den offentliga sektorn drabbar hårdast ungdomen och kvinnorna. Den politik som främst haft till mål att minska kostnaderna och förbättra företagens vinstsituation är det största hotet mot ett konkret jämställdhetsarbete. Maktlösheten och beroendet kommer nu att öka hos tiotusentals kvinnor i vårt land. Det har sagts många vackra ord under de borgerliga regeringsåren om jämställdhet. Vackra ord och yviga till intet förpliktigande deklarationer är minsann inget som de borgerliga regeringsledamöterna spar på. Det skulle dock vara en sparsamhet, som verkligen vore att rekommendera, eftersom det är så långt mellan ord och handling. I regeringsdeklarationen som den andra Fälldinregeringen lämnade hösten 1979 står det: ”Jämställdhet mellan kvinnor och män är en viktig utgångspunkt för regeringens politik.” Detta mål har man försökt utveckla i en regeringsskrivelse om riktlinjer för det fortsatta jämställdhetsarbetet, som skall diskuteras om några veckor här i riksdagen. Där finns några fina idéer på område efter område om hur jämställdheten skall förverkligas i den praktiska politiken. Men inte något enda konkret förslag — enbart riktlinjer. Man använder i denna skrivelse ungefär samma målformuleringar som vi socialdemokrater använder oss av, men bakom orden genomför man en politik som går stick i stäv mot dessa. I besparingsplanen får vi de konkreta förslagen, och de säger något annat än de vackra deklarationerna i jämställdhetsskrivelsen.

Redan i dag är två tredjedelar av de arbetslösa kvinnor. Nu kommer tiotusentals kvinnor ytterligare att bli arbetslösa. Hur stämmer det med att den viktigaste förutsättningen för jämställdhet är ekonomisk självständighet, byggd på egen förvärvsinsats? Orden pekar i en riktning — handlingen i rakt motsatt. I besparingsplanen talar regeringen om arbetskraftsbehovet i den konkurrensutsatta industrin i dag och i framtiden. Där står det bl.a.: ”Det behövs mer än 100 000 nya jobb inom den utlandskonkurrerande 149 sektorn i svenskt näringsliv för att den skall bli stor nog att betala vår import. En svårighet ligger i att alltför få idag vill ta arbete i industrin. En viktig uppgift är därför att genom förbättrad yrkesutbildning, underlättad övergång mellan skola och arbetsliv, breddning av kvinnornas arbetsmarknad, förstärkta ekonomiska incitament och — sist men inte minst — attitydförändringar öka intresset för industriarbete.” Javisst! Det kan vi ställa oss bakom när det gäller målen men inte när det gäller de åtgärder som föreslås i besparingsplanen och åtgärderna som regeringen hittills har vidtagit. De leder till något helt annat.

Vid en uppföljningskonferens med svenska deltagare från kvinnokonferensen i Köpenhamn riktades mycket stark kritik mot just den kraftiga nedskärningen av bidragen till studiecirklarna. Där sades att studiecirkeln är för många kvinnor det första steget ut i arbetslivet och till deltagande i fackligt och politiskt beslutsfattande. Där bygger många kvinnor upp det självförtroende de så väl kan behöva. Dessa kvinnor ansåg att ett av de största sveken mot kvinnornas strävan till ökad jämställdhet inom arbetslivet och politiken var att begränsa studieförbundens verksamhet. Den borgerliga politik som kommer till uttryck i besparingsplanen och som präglar den nuvarande ekonomiska politiken är ett allvarligt hot mot jämställdheten. Den håller på att rasera hittills uppnådda resultat och leder till ett samhälle där kvinnorna åter får överta samhällets omvårdnad — och göra det oavlönade. Det leder till att männens försörjningsbörda ökar och deras möjligheter att ta ansvar för hem och barn minskar. Regeringens politik leder med andra ord till ökade skillnader i kvinnors och mäns livsvillkor i stället för till ökad jämställdhet. Herr talman! Jag vill med det sagda yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen i finansutskottets betänkande nr 10.

Herr talman! I det ekonomiska livet hänger allt samman. Det kan man säga är den ekonomiska vetenskapens första och mest grundläggande lag. Även om jag kommer upp sist i den här debatten — jag förmodar att den borgerliga debattlusten vid det här laget är i avtagande eller kanske t.o.m. obefintlig — så låt mig då som en avrundning ta ett litet större grepp och ge en litet mer allmän bedömning av vårt ekonomiska läge och regeringens ekonomiska politik. Vi lever i dag både över och under våra tillgångar. Att vi lever över våra tillgångar är väl känt. Det bevisas i första hand av de stora underskotten i våra utlandsaffärer. Det är ju egentligen därför som vi har dagens ekonomiska debatt. Men samtidigt lever vi under våra tillgångar i den meningen att vi inte utnyttjar våra resurser, arbete och kapital, till fullo. Och ju längre hösten och vintern lider, desto mer kommer vi att leva under våra tillgångar, därför att desto större kommer arbetslösheten att bli. Den svenska sjukan grundlades under åren 1977 och 1978. Det var de verkliga förlorade åren i svensk ekonomi. Det var de åren man drev den svåra åtstramningspolitiken. Nu vill man alltså dra den veven ytterligare några varv. Jag skall börja med att ta upp en fråga som vissa talare redan varit inne på men som verkligen tål att granskas och kommenteras, nämligen förslaget till omräkning av basbelopp. Här kan man säga att regeringen verkligen inte har huttlat. Här har man lagt fram ett förslag som med nödvändighet kommer att leda till att ATP-pensionerna inte bara urholkas, nej, att de på lång sikt — att de asymptotiskt, för att uttrycka sig matematiskt — måste närma sig noll. Mot den bakgrunden kan man verkligen fråga sig: Har regeringen förstått innebörden av sitt eget förslag? I motiveringen för sitt förslag säger regeringen att försämringar av relationen mellan exportpriser och importpriser — det som brukar kallas bytesrelation eller på fint språk terms of trade — inte skall föranleda någon uppräkning av konsumentprisindex. Men som förslaget är konstruerat innebär det dock ingalunda att konsumentprisindex inte påverkas för det fall att bytesrelationen skulle vara konstant. Tvärtom: det ligger i regeringens förslag en inbyggd skevhet, som gör att konsumentprisindex i framtiden kommer att systematiskt underskattas. Även om energipriserna i framtiden inte stiger mer än andra priser så kommer basbeloppet att systematiskt urholkas. Låt oss göra antagandet att priserna under kommande år stiger likformigt, dvs. att alla priser stiger med 10 96.

Det innebär att efter ett decennium så har pensionerna urholkats med 10 20, även om energipriserna inte har stigit mer än andra priser. Kommer energipriserna i framtiden att stiga ungefär som de har gjort under senare år, då urholkas basbelopp och pensioner ännu snabbare. Fortsätter energiprisökningarna i framtiden i ungefär den takt som vi varit vana vid under senare år, då kommer en pension på i dag 4 000 kr. i månaden om tio år att vara värd bara 3 000 kr. i månaden. Och i takt med att åren går kommer urholkningen av pensionerna att fortsätta. Förslaget innebär alltså att ATP-pensionerna med nödvändighet kommer att minska i framtiden. Det brukar ibland talas om Montezumas hämnd - en, som vi känner till, föga behaglig åkomma. Om något är det nya förslaget om beräkningsgrunderna för basbeloppet Thorbjörn Fälldins och det gamla bondeförbundets hämnd på Sveriges löntagare. Mina första politiska lärospån gjorde jag som student i slutet av 1950-talet, då jag hjälpte till att agitera för dåvarande linje 1i ATP-striden mot linje 2, dvs. bondeförbundslinjen. Föga anade jag då att centern, stödd av högern och liberalerna, mer än 20 år senare skulle försöka vinna pensionsstriden på nytt genom att lansera ett system som på lång sikt kommer att göra ATP-pensionerna värdelösa. Men förslaget om ändrade basbelopp kommer att få konsekvenser långt utanför socialförsäkringen. ATP:s teknik för värdesäkring används ju i ett mycket stort antal sammanhang. Varför skallt.ex. underhållsbidrag till barn systematiskt urholkas i framtiden? Varför skall den del av boet som en efterlevande hustru är garanterad att behålla om hennes man dör, begränsas av kommande prisstegringar på olja och el? Varför skall försäkringsavtal systematiskt urholkas just därför att regeringen vill komma åt ATP pensionärerna? Frågor som dessa går det helt enkelt inte att få ett rimligt svar på. En från början felaktig konstruktion, det från grunden fel tänkta, går aldrig att försvara och förklara. Vill man sätta in förslaget om ändrade beräkningsgrunder för basbelopp i ett större samhällsekonomiskt sammanhang, kan man säga att det är ett ovanligt klumpigt sätt att driva åtstramningspolitik på. Om man vill lugga pensionärer på pengar, då finns det enklare metoder att gå fram på. Men behöver man då göra det? Är det lämpligt att i dag sänka den totala efterfrågan, är det lämpligt att, då vi är på väg in i lågkonjunkturen, ytterligare minska efterfrågan på svenska produkter? Svaret på den frågan är ett entydigt nej. Man tycks inte kunna lära av erfarenheten. Det var åtstramningspolitiken under 1977 och 1978 som förödde våra statsfinanser. Då stramade man kraftigt åt den inhemska efterfrågan. De totala inkomsterna stagnerade. Statens inkomster sjönk under två år med 3 miljarder kronor. Men det märkliga var att statens utgifter samtidigt steg i höjden. På tre år ökade de med 70 miljarder kr. Det var detta som lade grunden till dagens stora budgetunderskott. När man talar om att den offentliga sektorn har expanderat för kraftigt, så är det litet konstigt att höra det budskapet från mästarna i den typen av expansion, nämligen den första borgerliga trepartiregeringen. Budgetunderskotten har, som vi alla känner till, fått mycket svåra konsekvenser. Jag skall bara här nämna en, som är central. Budgetunderskotten har underminerat och förstört vår kreditmarknad. Dessutom har de lagt mycket bränsle under inflationsbrasan. Det är uppenbart att om staten måste ut och låna 50 miljarder om året, så tvingar det upp räntorna och ökar penningmängd och likviditet. Vi har ju också mycket riktigt en inflation som numera ligger närmare 15 96 om året. Inflationen leder till en godtycklig omfördelning av inkomster och förmögenheter, och den får starka skadeverkningar också på den reala sidan av vår ekonomi. De höga räntorna och den grå kreditmarknaden utanför banksystemet medför att spekulationsekonomin breder ut sig och förstärks. Små och medelstora spekulanter kan, utan att egentligen anstränga sig, få en 20-procentig avkastning eller mer på sitt kapital. Detta underminerar möjligheterna till produktiva investeringar. Den här företeelsen kan man inte komma åt genom besvärjelser eller beskärmelser i största allmänhet. Nr 30 Den kan bara stoppas genom att vi får en sanering av svensk ekonomi och ett stopp för inflationen. Men det finns naturligtvis också vinnare i fråga om förmögenhetsomfördelningar. Det ackumulerade värdet av de värdestegringar som ägt rum på den svenska fastighetsmarknaden under 1970-talet ligger i dag i storleksordningen 250 miljarder kronor. Och värdestegringarna tickar fram år efter år i takt med att fastigheter omsätts. Ungefär 50 000-60 000 småhus — om vi håller oss till dem — omsätts varje år. Vi har 10-12 miljarder i värdestegringsvinster, och det märkliga är att de passerar så gott som helt obeskattade. Nu har äntligen den borgerliga regeringen i elfte timmen presenterat ett förslag till skärpt reavinstbeskattning. Men som det mesta regeringen gör kommer också de föreslagna åtgärderna för sent. Dessutom är de i stort sett ineffektiva. Länsstyrelsen i Stockholms län har också i ett yttrande till skatteutskottet hemställt om att utskottet måtte ta initiativ till en förenkling av de föreslagna reglerna. De är helt enkelt så komplicerade att de inte går att tillämpa. Dessutom — jag upprepar det — kommer de med all sannolikhet att bli ineffektiva. På ett liknande sätt framstår också de nya regler för beskattning av aktier som föreslås. Det är i grunden ren kosmetika det rör sig om, om man ser det i ett realekonomiskt perspektiv. I vår inflationsekonomi kan man inte räkna med att de kommer att leda till att något egentligt nytt riskkapital lockas fram. Vad som kommer att ske är tvärtom att det i första hand blir en inkomstomfördelande effekt. Det kommer att leda till att man delar ut 250 miljoner till de låt oss säga 30 000 eller 40 000 mest välbärgade hushållen i vårt land. Så länge som vi har den höga inflation vi har och så länge vi har mycket förmånliga regler för beskattning av fastigheter, konst, ädelstenar och annat är det oerhört svårt att få fart på de produktiva investeringarna. Det kan inga kosmetika i världen ändra på. Vi kan få fart på investeringarna bara genom en förändrad ekonomisk politik. I ett nödvändigt saneringsprogram måste ingå att vi under ett par år — i varje fall med någon tidshorisont — får en kontrollerad utveckling av priser och löner. Det fordrar att statsmakterna har ett förtroendefullt samarbete med löntagarna. Hittills har regeringen misslyckats med alla sådana strävanden, helt enkelt därför att den aldrig på allvar velat lyssna på de stora löntagargruppernas argument. I stället går regeringen vidare med vad som inte kan karakteriseras som annat än en ren konfrontationspolitik — riktad mot löntagare, pensionärer och småfolk.

Vi kan aldrig få den svenska ekonomin på rätt köl under den nuvarande borgerliga regeringen. Vi får helt enkelt bita ihop tänderna och vänta till ordinarie val 1982. Den enda snabba lösningen för svensk ekonomi ligger i hoppet om nyval. Med de orden, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Jag vill ställa en fråga till jordbruksutskottet: Hur kan finnfällorna få ligga ute under söndagsdygnet, när allt notfiske i älvarna då är förbjudet? I vår motion 1979/80:1388 har vi begärt en skyndsam utredning om de fasta fiskeredskapens inverkan på laxens och havslaxöringens möjligheter till naturlig vandring uppför våra älvar.

I jämförelse med laxkrokar och storryssjor är finnfällorna, som är utrustade med upp till 800 meters ledarmar , de verkliga mordredskapen. Finnfällorna härstammar från Finland. Där är de numera förbjudna i älvsystemen och detsamma gäller Norge.” Det måste vara fel att dessa finnfällor får ligga i älvmynningarna från islossningen till isläggningen utan uppehåll. Det måste också vara fel att samma person kan få sätta ut ett flertal finnfällor. Det finns år som man i Ljusnan inte fångat någon enda avelslax, t.ex. 1977. I Dalälven fångade man samma år fem avelslaxar. Med tanke på de miljonbelopp som regleringsföretagen i de olika vattendragen lägger ned för reproduktion av lax och havslaxöring kan man snart ifrågasätta om detta är meningsfullt. Den 3 juli i år kunde man i Västernorrlands Allehanda läsa denna rubrik: ”Ont om lax i Ångermanälven — Det är finnfällornas fel”. I 14 dagar hade då notlaget i Hammar, Nyland, dragit och fått endast tre laxar. Herr talman! Jordbruksutskottet skriver att man tagit upp frågorna om reproduktion på internationell nivå och att man uppmärksamt följer utvecklingen av fisket i våra älvmynningar. Jag anser att detta med finnfällor är en helsvensk fråga och att jordbruksutskottet bör påskynda saken, så att ett positivt resultat kan förväntas under fiskesäsongen 1981.

Herr talman! I min motion 1979/80:1750 har jag försökt redogöra för den oro de fiskevårdande myndigheterna känner på grund av det starkt reducerade laxfisket på västkusten. Framför allt är det fiskenämnden i Halland som har uppmärksammat problemet, och man har också på flera olika sätt försökt få i gång arbetet med att restaurera laxbeståndet. Kring sekelskiftet var Halland Sveriges förnämsta laxlän med inte mindre än elva laxåar, med Ätran och Lagan som de mest kända. Då fångade man ungefär 75 ton lax och havsöring. 1979 var motsvarande fångst ungefär 10 ton. Det finns naturligtvis många orsaker till att laxbeståndet i Hallands åar och längs kusten under hand har minskat: kraftverksbyggen, föroreningar från industrier och försurning, för att nämna några. När nu olika myndigheter, staten och kommunerna har insett hur viktig laxen är både för yrkesfisket och för sportfisket — och därmed för turistnäringen — verkar det som om ett kraftigt utökat drivgarnsfiske av Hallandslax utanför Norges västkust skulle spoliera försöken att utöka laxbeståndet. Av märkt smolt som sattes ut under åren 1952-1970 tog norska fiskare ungefär 3,5 20 av återfångsterna. I början av 1970-talet ändrades fisket i Norge. Man ökade användningen av drivgarn, och man flyttade framför allt fisket längre ut från land, så att näten kom i de stråk där Hallandslaxen vandrar. Det fick till följd att av 1978 års utsättning av märkt Laganlax fångades inte mindre än 35 96 i Norge. Det är alltså uppenbart att om inte fångsten av Hallandslax vid norska kusten minskas igen, hotas bottengarnsfisket längs västkusten och sportfisket i våra laxåar av stora förluster. Detsamma gäller för bottengarnsfisket efter lax kring Bjärehalvön och i Skälderviken. Sedan jag skrev min motion har det tillkommit ett nytt hot mot vårt laxfiske, nämligen mycket kraftigt ökade fångster kring Färöarna. Fångsten där 1980 kommer sannolikt att bli ca 1000 ton, eller lika mycket som den norska drivgarnsfångsten 1979. Och antalet båtar tyder på att siffran kommer att fortsätta att öka 1981. Det finns alltså mycket starka skäl att ta upp förhandlingar också med Färöarna. I utskottets betänkande bekräftas att den norska fångsten av lax från den svenska västkusten under de senaste åren har fått stor omfattning, att det är till men för det svenska fisket och kan utgöra ett hot mot reproduktionsmöjligheterna. Herr talman! Utskottet förutsätter att man i kommande förhandlingar söker åstadkomma förbättringar på det här området. Jag tycker därför att motionens syfte, att få till stånd förhandlingar om åtgärder, är tillgodosett, och jag har inget yrkande.

Herr talman! I de två inlägg som har gjorts beträffande de fiskefrågor som behandlas i jordbruksutskottets betänkande nr 4 har det inte framställts något yrkande. Jag vill därför begränsa mig till några ytterligt få ord. Båda talarna har berört laxfisket och omsorgen om ett gott laxbestånd i olika vatten. Erik Olsson har i sitt anförande uppehållit sig vid älvmynningsfisket och pekat på de olägenheter och de bekymmer som det onekligen medför. Det finns inga delade meningar mellan motionären och jordbruksutskottet om den våda som ett långt drivet älvmynningsfiske kan ha på beståndet. Vi har den alldeles bestämda uppfattningen att den naturliga reproduktionen på intet sätt kan ersättas med utplantering. Följaktligen är ett långt drivet fiske, så som det har skett i älvmynningarna, ett verkligt hot mot laxbeståndet. Jordbruksutskottet har dock pekat på att vi förväntar oss en proposition med anledning av 1973 års fiskevattensutrednings förslag och förutsätter att de frågor som tas upp i motionen kommer att beröras i det sammanhanget. Jordbruksutskottet har därför inte vid detta tillfälle velat företa sig någonting i anledning av motionen. Christer Eirefelt har i sitt anförande berört frågorna om västkusten. I sin motion har han yrkat att regeringen skall vidta åtgärder i anledning av densamma. Utskottet har pekat på att det bör vara den centrala fiskevårdande myndigheten, fiskeristyrelsen, som riktar uppmärksamheten på behovet av åtgärder. Nu är det, som Christer Eirefelt sade, inte någon nyhet för fiskeristyrelsen att problemet finns, liksom det inte heller är någon nyhet för jordbruksutskottet.